Herr talman! Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att säkerställa att den bohuslänska miljön och dess naturvärden bevaras om planerna på vindkraftverk förverkligas. Att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen är en av regeringens främsta prioriteringar. Vi vill att klimatinvesteringar och framtidens jobb ska hamna i Sverige och inte försvinna till andra länder. Därför verkar regeringen för att öka den inhemska produktionen av el. Vindkraft är i dag det snabbaste och billigaste sättet att öka elproduktionen. Potentialen för vindkraft långt ute till havs är enorm. För att snabba på utvecklingen beslutade regeringen i februari i år om Sveriges första havsplaner, som möjliggör områden för energiutvinning motsvarande 20-30 terawattimmar. Energimyndigheten fick samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 terawattimmar elproduktion till havs. Uppdragsmyndigheterna ska verka för samexistens och samverkanslösningar mellan energiutvinning och kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets respektive yrkesfiskets intressen när dessa har anspråk i samma havsområden. Utifrån myndigheternas underlag ska Havs och vattenmyndigheten föreslå ändringar i havsplanerna. Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanerna ska också främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden. Planerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. För att bygga havsbaserad vindkraft krävs tillstånd enligt miljöbalken eller enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Vilken lag som blir tillämplig beror på var i havsområdet vindkraften ska placeras. I båda fallen ska verksamhetsutövaren genomföra en miljöbedömning och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning om miljöpåverkan bedöms bli betydande. Innan ett eventuellt tillstånd ges ska prövningsmyndigheten bland annat säkerställa att en planerad vindkraftspark har en lämplig lokalisering, att bästa tillgängliga teknik används och att lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att hantera eventuella negativa effekter på miljön. Om det finns risk för påverkan på ett Natura 2000-område behöver verksamhetsutövaren även söka Natura 2000-tillstånd hos länsstyrelsen. Regeringen gav i februari i år Havs och vattenmyndigheten och Energimyndigheten i uppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för framtida samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden med vindkraftsetablering. Regeringen arbetar fortsatt för ökad samexistens mellan olika samhällsintressen och för att driva på klimatomställningen och skapa nya jobb i hela landet. En viktig förutsättning för detta är att fortsätta ha ett högt svenskt miljöskydd. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna kombinera ett högt miljöskydd med energiproduktion även fortsättningsvis.

Herr talman! Stort tack, ministern, för svaret! Jag har såklart fortfarande några funderingar, men jag återkommer till dem strax. Först vill jag nämligen såklart berätta om Bohusläns miljövärden och varför jag anser det så viktigt att våga prata om de negativa sidorna med havsvindparkerna, som regeringen, om jag får uttrycka det så, satsar ganska mycket prestige i att bygga. Bohuslän är fantastiskt vackert. Det är verkligen inte konstigt att ledande internationella medier år efter år rankar den bohuslänska kusten högt på topplistorna över världens vackraste platser. Turismen utgör en mycket stor del av livsinkomsterna för människorna i Västsverige. Inom upplevelseindustrin får många unga människor sitt första jobb, och även nyanlända har lätt att få in en fot på arbetsmarknaden den vägen. Västsvensk turism står för en icke obetydlig del av Sveriges bnp. Och, herr talman, vad vore en svensk sommar utan att få sitta på solvarma klippor och blicka ut över den obrutna horisonten, eller en sommar utan färska räkor från det salta Västerhavet? Jag undrar därför vilken hänsyn till miljövärden regeringen tar när det gäller energipolitiken, som i detta fall faktiskt påverkar miljö och näringspolitiken. Herr talman! Jag undrar om regeringen och klimat och miljöministern tror att det är en hållbar strategi att gömma verken ute till havs, där ingen ser dem - att det där ute på havet är som en ödemark där ingen vistas. Förlåt, jag låter kanske lite raljant, men jag är ganska förtvivlad. Där ute pågår nämligen svensk matproduktion av rang. Där ute har de danska, norska och svenska fiskerinäringarna sina fiskevatten. De planerade etableringarna i den så kallade ekonomiska zonen skulle komma att täcka ett område av Skagerrak som är större än 600 kvadratkilometer, från i jämnhöjd med Väderöarna ned till Öckerö. Dessa vindkraftsparker skulle kraftigt begränsa fiskeriets möjligheter. Jag tror att de skulle ta död på det kommersiella fisket i Skagerrak. I Bohuslän har människor i alla tider levt av vad havet kan ge. Fisket har alltid varit livsviktigt och har i alla tider sysselsatt människor och givit mat på borden. När man etablerar de stora gruvorna eller industrisatsningarna i norr tar man hänsyn till rennäringen, och det tycker jag är bra. Men varför gör man inte detsamma när det gäller fiskerinäringen? Vi har gemensamt beslutat om en svensk livsmedelsstrategi. Men sanningen är den att vi i dag importerar 85 procent av den maritima maten. Vi har en skatt i våra vatten, som vi inte får slarva bort. Herr talman! Ministern säger i sitt svar till mig att dessa vindkraftsparker ska utvecklas i samförstånd med fiskerinäringen och att man ska kunna samexistera. Men, herr talman, ministern får gärna utveckla hur denna samexistens ska kunna ske, för myndigheterna tar inte initiativ till den. Jag undrar helt ärligt, för ytterst få representanter för vindkraftsnäringen nämner ens samexistens: Vilka krav har regeringen ställt på näringarna och myndigheterna att samexistera?
Herr talman! Tack, Ann-Sofie Alm - det var ett nästan poetiskt sätt du beskrev västkusten på. Jag kan bara instämma i detta. Jag är född och uppväxt i Göteborg och har tillbringat stora delar av mina somrar längs med västkusten, i Bohuslän, och också under många år seglat i samma område. Så tro mig - jag är mycket väl införstådd med de värden som finns att bevara längs med Bohuskusten. Det är därför otroligt viktigt att vi har högt ställda krav när vi gör förändringar som kan påverka dessa fantastiska miljöer. Det var därför jag i mitt svar till dig, Ann-Sofie Alm, redogjorde för bland annat de två uppdrag från regeringen som handlar om just framtida samexistens mellan havsbaserad vindkraft, naturvård och fiske. I samband med att vi beslutade om havsplanerna i februari i år fick Statens energimyndighet i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för elproduktion till havs. De ska också verka för samexistens och samverkanslösningar mellan energiutvinningens, kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets och yrkesfiskets respektive intressen, när nya områden för havsbaserad vindkraft eventuellt tas fram. Utöver detta gav vi också Havs och vattenmyndigheten och Statens energimyndighet i uppdrag att göra en kunskapssammanställning gällande förutsättningar och möjliga åtgärder för en framtida samexistens mellan den havsbaserade vindkraften och till exempel yrkesfisket med flera. Ett skäl till detta är att det saknas ett samlat kunskapsunderlag som beskriver både möjligheter och svårigheter när det gäller samexistens mellan dessa olika delar. Uppdraget omfattar också särskilt utformning av vindkraftsparker kopplat till anpassning av fiskerinäring och åtgärder som minimerar skador på och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta finns alltså definitivt med. Innan ett eventuellt tillstånd meddelas ska också tillstånd enligt miljöbalken lämnas, enligt de lagstiftningar vi har. Där ska säkerställas att en planerad vindkraftspark har en lämplig lokalisering, att bästa tillgängliga teknik används, som jag sa, och att man har både lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera eventuella negativa effekter på miljön. Så detta finns med. Jag tror att man någonstans ändå måste förstå potentialen i den havsbaserade vindkraften. Jag såg så sent som i morse att Danmark stärker sitt mål när det gäller vindkraft till havs och räknar med att producera 12,9 gigawatt 2030. Det motsvarar elproduktion som räcker att försörja 15 miljoner europeiska hushåll. Därför är det klart att detta är en potential som ett land som Sverige inte kan bortse från. Men det ska gå hand i hand med miljöhänsyn.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. När det kommer till samexistens kvarstår frågan vilka krav som regeringen ställer på myndigheterna och näringarna för att de ska vara samexistens. Just nu är det precis som att samexistens är att fiskeindustrin ska hitta nya fiskevatten. Enligt SFPO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, har myndigheterna inte tagit något initiativ förutom ett informationsmöte. Det kvarstår några andra funderingar också. Det vore intressant att höra ministern redogöra för hur fiske och havsmiljön reagerar på dessa vindkraftsparker. Det är nämligen en stor del av miljövärdet. Om man inte med säkerhet vet hur hela ekosystemet kommer att reagera, kan man då inte kalla det för ett gigantiskt ekologiskt experiment som regeringen tänker sjösätta? Om experimentet skulle gå fel, hur ser ministern då på möjligheten att dra tillbaka beslut och ta upp vindkraftverken igen? Om det skulle slå riktigt fel måste vi väl ändå kunna rädda vår unika bohuslänska miljö och våra näringar? Jag tror verkligen inte att det är regeringens mening att slå ut fisket och fasa ut möjligheten att verka och bo i skärgården och i kustlandet. Men risken finns, och det måste vi våga tala om. Bara för att vindkraften är förnybar och för att andra länder bygger stort kan vi inte gömma undan de negativa miljökonsekvenser som storskaliga vindkraftsparker faktiskt innebär. Påverkan på natur, hav och marinbiologi är i detta sammanhang ännu oöverblickbart. Herr talman! Ministern nämnde miljöbalken. 3 kap. 2 § lyder: Stora mark och vattenområden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Herr talman! Det skulle vara intressant att höra klimat och miljöministern redogöra för hur regeringen tänker med tanke på denna lagstiftning, inte minst med tanke på fisket men även med tanke på den helt obrutna horisontlinje som kanske snart bara är ett minne blott. Herr talman! Sjötrafiken kommer att påverkas mycket kraftigt, såväl trafiken mellan de nordiska länderna som den internationella fartygstrafiken mellan Nordsjön och Östersjön. Trafiken utanför den vackra Bohuskusten är viktig såväl handelspolitiskt som säkerhetspolitiskt. Denna fråga är inte helt enkel att lösa. Här står väldigt stora värden på spel, och det är inte säkert att Sverige tillsammans med de nordiska länderna kan lösa frågan själva. Herr talman! Jag vill därför fråga ministern hur de bilaterala diskussionerna med sjötrafiken går. Hur kommer dessa transporter att lösa sitt viktiga och klimatvänliga transportuppdrag? Herr talman! Kriget i Ukraina är ett fruktansvärt krig, och människor har fått en speciell medvetenhet om Försvarsmakten just nu. Det påverkar dessa vindkraftverk. Försvarsmakten säger nämligen nej till dessa vindkraftsparker. Jag vill därför fråga ministern vilken hänsyn som regeringen kommer att ta för att tillse att staten kan ta sitt ansvar att försvara vår säkerhet och trygghet och ge Försvarsmakten de möjligheter som behövs. Är det också ett värde att ta hänsyn till?
Herr talman! Just Försvarsmakten är ett av de intressen som vägs av. Som jag sa tidigare vid den uppräkning som jag gjorde är det en av de delar som ingår. Som jag sa, och som interpellanten också säger, är miljöbalken tillämplig. När man får tillstånd innehåller det i normalfallet även krav på så kallade kontrollprogram och att följa upp relevanta miljöeffekter under driftsskedet. Generellt kan man dock säga att områden som är känsliga för marina arter, eller för den delen känsliga naturtyper, ska undvikas vid en havsbaserad etablering. Man ska också veta att havsbaserade vindkraftverk även kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden. Exempelvis kan dessa verks betongfundament fungera som konstgjorda rev med en påbyggnad av musslor eller alger som också kan locka till sig fisk eller marina däggdjur. Om det finns risk för påverkan på ett Natura 2000-område behöver verksamhetsutövaren även söka ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Handlar det om vindkraft till havs behövs det ytterligare tillstånd, apropå en annan diskussion som vi brukar ha - om till exempel elkoncession och nätverksanslutningar. Jag hörde också att Ann-Sofie Alm ställde frågan till mig om hur det ser ut med aktuella studier och om man tittar på påverkan på känsliga arter. Aktuella studier tyder på att havsbaserad vindkraft under driftsfas inte är ett hot mot till exempel fisk, säl eller tumlare. Däremot har studierna visat att särskild hänsyn, inte minst när det gäller lokaliseringen, kan behövas för till exempel skyddsvärda bottenmiljöer eller för sjöfågel. Utgångspunkten är också att vissa sjöfågelarter sannolikt kommer att undvika områden där vindkraftsparker etableras. I dag finns det också teknik och åtgärder för att minska till exempel dödlighet kopplad till fåglar som kan kollidera i områden som kan vara viktiga. Man ska veta att detta är en teknik som har utvecklats jättemycket. Jag minns att Ann-Sofie Alm tidigare under dagens debatt pratade om blinkande ljus, ljud och så vidare. Det har hänt jättemycket på detta område. I dag byggs det vindkraftverk utanför Storbritannien. Så fort fåglar närmar sig stannar de upp. Försvaret i Storbritannien har särskild belysning som bara lyser vid tillfällen där det verkligen behövs.

Herr talman! Jag tackar ministern för detta. Sverige behöver mer el. Där är vi helt överens. Herr talman! Jag betvivlar inte att ministern tror på det hon säger i sitt svar till mig om att regeringen vill skapa jobb genom att driva på klimatomställningen som en av regeringens främsta prioriteringar. Jag betvivlar absolut inte detta. Men med en fiskeflotta som läggs på land skapas inga arbeten, förutom möjligtvis de arbeten som behövs för att hugga upp fiskebåtarna till skrot och flis. Det är sorgligt, herr talman, att regeringen inte ser det som jag ser, nämligen gigantiska problem i dessa vindkraftsparker och när det gäller de bohuslänska miljövärdena. Ministern nämner att havsbaserade vindkraftverk kan vara till gagn för faunan och miljön och att det blir konstgjorda rev runt betongfundamenten. Men de parker som nu planeras ska ju inte stå på betongfundament. De ska till ganska stora delar flyta fritt, vad jag har förstått. Studier på aktuella arter visar att havsbaserat inte är ett hot, säger ministern. Vissa fågelarter flyr vindkraftverken, och vissa påverkas inte alls. Det verkar också som att fisk trivs ganska bra runt betongfundamenten, ända till dess att vindsnurrorna sätts igång. Då flyr fisken därifrån. Herr talman! Sveriges problem är inte att vi har för lite el när det blåser. Sveriges problem är att vi har för lite el när det inte blåser. Svaret på dyra elräkningar kan inte vara att vi ska bygga bort de bohuslänska naturvärdena och miljövärdena. Vi måste bevara de fina kuster vi har.
Herr talman och Ann-Sofie Alm! Nej, det finns ingen som vill förstöra de vackra svenska kusterna. Även i andra relevanta länder omkring oss har man lyckats lösa den här typen av knutar och ändå få stora havsvindkraftsparker på plats. Jag är övertygad om att detta kommer att möjliggöras även i Sverige. Det är väldigt spännande med den flytande tekniken, som Ann-Sofie Alm nämner här och som ju inte är fäst i botten. I grund och botten finns det en enorm potential här. Det finns en enorm investeringsvilja, och det brukar ju också Moderaterna tycka är något som är positivt. Det handlar om en satsning på vindkraft, inte minst havsbaserad vindkraft, som enligt i princip alla oberoende bedömare är det snabbaste sättet att få på plats mer el och billig el. Det är också därför industrin är så tydlig med sitt intresse för detta. Sedan ska vi också ha andra kraftslag. Som vi sa inledningsvis i en tidigare debatt här: Det kommer att handla om en energimix. Det finns förhoppningsvis ingen politiker i Sveriges riksdag som vill introducera nya kraftslag på ett sätt som förstör våra vackra miljöer runt de svenska kusterna. Det här måste ske i enlighet med våra lagar och regler. Det ska vara prövningar som leder till att detta löses på ett sätt som gör att vi klarar samexistensen. Jag tycker verkligen inte att vi ska skrämma vare sig fiskare eller medborgare när det gäller det här.